F.n. finns av olika skäl ett stort och ackumulerat behov av såväl reparationer som nybyggnader av fiskehamnar. Under en rad år utgick inte statsbidrag härtill, och hamnarna blev under denna tid av ekonomiska skäl eftersatta. De nya och större fiskefartyg som anskaffats under senare år ställer ökade krav på djup och kajutrymme, och hamnarna motsvarar inte heller de krav som måste ställas ur säkerhetssynpunkt. BI. a. på västkusten finns, som nämnts i motionen, exempel på att nya fiskefartyg inte kan använda hemmahamnen på grund av att det ej funnits medel till erforderlig fördjupning. För att spara tid vill jag instämma i de allmänna synpunkter som herr Larsson i Borrby uttalat beträffande fiskenäringens situation.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

Fru talman! Beträffande fiskehamnarna vill jag lämna kammaren en liten historik över verksamheten. Av såväl herr Wachtmeisters i Johannishus som fru Fredriksons anföranden i kammaren kunde man få uppfattningen att ingenting gjorts för att skaffa fiskehamnar åt det svenska fisket. Bidraget till fiskehamnar är av relativt gammalt datum. Kungl. Maj:t utfärdade redan år 1881 bestämmelser om statsbidrag till mindre hamnar som tjänade fisket. Bidrag utgick med högst två tredjedelar av kostnaden, och bidragsmottagaren fick själv svara för arbetet efter en av Kungl. Maj:t fastställd arbetsplan. Bakgrunden till dessa bestämmelser var att fiskarna själva inte hade ekonomiska möjligheter att bygga tillfredsställande hamnar. Bristen på goda fiskehamnar var på den tiden stor, och vissa kuststräckor saknade nästan helt fiskehamnar. Det visade sig emellertid snart att fiskarna ofta inte kunde klara av den återstående tredjedelen av byggnadskostnaderna och samtidigt svara för hamnens underhåll. Statens bidrag höjdes därför av 1898 års riksdag till 90 96 av de beräknade kostnaderna. Denna anslagsprocent har sedan under åren varit normgivande. I vissa fall har bidragen varit 100 96. Många av dessa fiskehamnar har numera icke någon större betydelse för fisket. En betydande rationalisering inom fiskerinäringen har skett, främst genom tillkomsten av större båtar och effektivare redskap.

Reservanterna vid denna punkt anser också motionsyrkandet vara för dyrbart för att bifallas och prutar därför gladeligen 1 milj.kr., vilket ändå innebär en ökning av anslaget i förhållande till budgetpropositionens förslag med drygt 1 milj.kr. Jag vill här bestämt säga ifrån att jag delar uppfattningen att upprustningen av fiskehamnar inte skall stoppas utan skall kunna pågå i tillfredsställande omfattning. Här har sagts att upprustningen inte sker i den takt som borde hållas. Jag vet inte vem som i så fall är ansvarig härför. När inte de budgetmedel som har anslagits har förbrukats, tyder det på att antingen är planeringen inte vad den borde vara eller också är det någonting annat som inte har iakttagits vid byggandet av fiskehamnar. Jag vill därför efterlysa en plan för upprustningen av de fiskehamnar som nu är i bruk och en beräkning av kostnaderna härför. Jag är synnerligen angelägen om att även fiskets utövare skall känna trygghet i samhället och tillförsäkras samma möjligheter till utkomst som andra näringsutövare åtnjuter.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 Herr Wachtmeister i Johannishus tog upp frågan om statsbidrag till mindre bemedlade jordbrukare som anlitar veterinär för sina djur. Inkomstgränsen för rätt till detta stöd har i propositionen justerats upp till 15 000 kr., och det finner herr Wachtmeister vara tillfredsställande. Däremot vänder han sig mot bestämmelsen att om djurantalet överstiger 15 djurenheter skall bidrag inte utgå. Jag var litet nyfiken på detta med djurenheter. Alla som sysslar med jordbruk och kan de här termerna vet naturligtvis vad 15 djurenheter är, men jag är inte helt övertygad om att samtliga i kammaren vet vad det innebär. Jag har fått upplysningen att ett vuxet djur utgör en enhet. Om en jordbrukare har mer än 15 vuxna djur är han alltså inte berättigad till detta bidrag. Det måste vara djur av dålig beskaffenhet om 15 vuxna djur inte kan ge sin ägare 15 000 kr. i inkomst. Jag tror inte att denna spärr har någon betydelse. Är det fråga om gödsvin får man ha ända upp till 75 djur och ändå vara berättigad till bidrag, och för får och getter är gränsen 45 djur. Jag kan dela uppfattningen att spärren möjligen är onödig, men jag tror inte att den på något sätt kommer att vara besvärande för de jordbrukare som skall ha bidraget.
Fru talman! Herr Magnusson i Tanum efterlyste en plan för upprustning av fiskehamnarna.' Det finns en plan för i vilken ordning hamnarna skall få bidrag. Som replik till herr Magnusson skulle jag vilja säga att man inte kan rätta sig enbart efter situationen under ert budgetår. Det kan vara så att projekt inte hinner tas fram eller genomföras under det aktuella budgetåret. Det är alltså inte säkert att antalet projekt överensstämmer med de anslagna medlen, och det är därför inte märkvärdigt att det kan bli pengar över. Andra budgetår kan det uppstå ett underskott. En utredning kan också föranleda en förskjutning då projekt under tiden får avvakta utredningsresultatet. Jag vill citera något ur reservationen 4: ”Riksdagen har tidigare — — —- betonat angelägenheten av att det statliga stödet till byggande och förbättring av fiskehamnar ges en sådan omfattning att det blir ett verksamt instrument vid de fortsatta strävandena att rusta upp våra fiskehamnar. -—-- De statsbidrag som f.n. står till buds är dock enligt motionärernas mening alltjämt klart otillräckliga. Utskottet anser det angeläget att den av förra årets riksdag initierade upprustningen av våra fiskehamnar inte stoppas upp.”
Fru talman! Fru Fredrikson och jag har tydligen inte några motsatta åsikter i den här frågan. Vi är båda av den övertygelsen att hamnarna behöver upprustas. Men tyvärr sker inte upprustningen i den takt som vi skulle önska. Det har icke fattats medel — det har t.o.m. funnits medel över när budgetåret gått till ända. Då är det svårt att övertyga riksdagen och framför allt finansministern om att det skulle behöva anslås ytterligare medel för att upprustningen skulle bli mer omfattande. När det föreligger en plan för utbyggnaden och den klart visar att samhället här måste gå in med betydligt större anslag, så låt oss då på nytt pröva medelstilldelningen till fiskehamnarna.
Fru talman! Det finns dock ett behov. Jag tror att också herr Magnusson vet att det finns kommuner som förskotterat exempelvis en halv miljon kronor därför att det förelegat ett obestridligt behov av att hamnen upprustas.

Fru talman! Efter de anföranden som herrar Larsson i Borrby och Johansson i Holmgården m.fl. hållit i den här debatten skall jag fatta mig kort. Jag hade från början tänkt att ta upp den förändring som skett beträffande jordbrukspolitiken under de senaste åtta å tio åren. Nu har den saken redan berörts, och jag skall därför avstå från att gå in på de frågorna. Jag vill bara slå fast att den inställning som regeringspartiet hade till jordbrukspolitiken har kommit på skam. Det är dock inte särskilt fruktbart att gräva i det som ligger bakåt i tiden — vi måste se framåt. Vad som nu är aktuellt är att skapa bättre förutsättningar för jordbruket och dess folk framöver. Rationaliseringsbestämmelserna måste snarast omarbetas så att stödet bättre kan anpassas till individen och till de lokala förhållandena. Jordbrukspolitiken har lett till stora glesbygdsproblem, men med ett bättre anpassat jordbruksstöd kan vi också bättre komma till rätta med glesbygdsproblemen. Skogen har under den senaste tiden kommit i blickpunkten, och det är trevligt. Det har blivit bättre priser. Men risker för att råvaran skall bli knapp föreligger, och vi måste få en stark upprustning av skogsvården. Vi måste också ta till vara allt virke och virkesavfall, något som hittills i alltför hög grad nonchalerats. Vi måste också få en alltmer omfattande forskning. Om den trepartimotion som berör den saken kommer herr Johansson i Holmgården att tala. Han har tidigare bemött de synpunkter som herr Hedström framförde angående motionen vad gäller pengarna till skogsvårdsstyrelserna. Bakgrunden var att man ville göra en satsning för att åstadkomma högre sysselsättning inom områden med stor arbetslöshet. 2 500 årsverk skulle erhållas. Man ville också åstadkomma en högre skogsproduktion på sikt. Den beräknades till tre fyra miljoner skogskubikmeter mer per år. Satsningen är säkert riktig. Vi behöver mer skogsråvara. Det har i dagens debatt sagts att skogskonjunkturerna är nedåtgående. Det är då väsentligt att sätta in starkare åtgärder för en bättre skogsvård. Enligt riksdagsbeslutet skulle till områdena angränsande likartade skogsmarker få samma stöd. En uppvaktning har skett — bl.a. från Värmland — för att få fram denna komplettering, men regeringen har ingenting gjort i detta avseende. Därför har vi väckt motionen 885. Vi förmenar i den att anslagsområdet bör utvidgas — kanhända dock med en lägre stödprocent för att få en jämnare övergång. Utskottet har inte tillstyrkt motionen utan hänvisar till 1973 års skogsutredning, som har att ta befattning med hithörande frågor. Med hänsyn till detta har jag inte reserverat mig. Med det särskilda yttrande som jag har fogat till denna punkt har jag velat markera nödvändigheten av att området utökas. Jag förväntar att så skall ske när 1973 års skogsutredning framlägger sitt betänkande. Det är bara att hoppas att detta skall ske inom den närmaste tiden. Punkten 35 behandlar veterinärstaten. I motionen 1549 har herr Persson i Heden och jag hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om att lantbruksstyrelsen får i uppdrag att nogsamt pröva indragningen av veterinärtjänster. Vi har gjort detta mot den bakgrunden att risker för alltför starka indragningar kan bli följden av det tidigare riksdagsbeslutet. Alltför få veterinärer leder till större lidande för djur och förluster för djurägare. Det föreligger ytterligare två motioner som påtalar bristen av veterinärservice på andra håll i landet. Då riksdagsbeslutet är av så sent datum som 1973, har utskottet ej tillstyrkt motionerna. Utskottet har dock varit positivt till desamma. Den utredning som föregick riksdagsbeslutet 1973 räknade med en rätt stark nedskärning av djurantalet och därmed också en minskning av antalet veterinärer och veterinärdistrikt. Men en omsvängning har skett i detta avseende. Det finns nu risk för att tillgången på veterinärer blir för liten. För att markera de svårigheter som föreligger på vissa håll beträffande möjligheterna till veterinärservice har jag avgivit ett särskilt yttrande vid denna punkt. Vi får säkert anledning att återkomma till denna fråga. Punkten 37 behandlar bidrag till djursjukvård. Vid denna punkt har regeringen i årets budgetproposition upptagit yrkanden som vi från de icke-socialistiska partierna tidigare har framfört. I motionen 320 i fjol begärde Allan Gustavsson, Karl-Eric Norrby och jag att högsta inkomstgränsen för erhållande av statsbidrag till djursjukvård skulle höjas från 5000 till 15000 kr. i taxerad statlig inkomstskatt. Då blev vi nedröstade av socialdemokrater och vpk-are. Jag vill bara tacksamt notera att regeringen nu har biträtt vår linje. En viss begränsningsregel har regeringen dock infört. Den har herr Wachtmeister i Johannishus redan berört. Stödet skall utgå endast till brukare med mindre än 15 djurenheter. I motionen 591 av herr Andersson i Ljung m.fl. föreslås att denna begränsningsregel skall utgå, och i reservationen 7 har detta yrkande fullföljts. Vi reservanter anser att om en djurägare på grund av dålig skörd eller av annan orsak inte kommit upp till 15 000 kr. i taxerad inkomst, 55 då bör han också erhålla ersättning för veterinärkostnaderna. Säkert är han i behov av en sådan. Herr Magnusson i Tanum anförde att med det djurantalet behövs det säkerligen inget bidrag. Men, herr Magnusson, antalet djur kan väl ändå inte vara avgörande för om det behövs ett stöd eller ej. Har en person fått en dålig skörd och ligger så illa till att han har mindre än 15 000 kr. att taxera till statlig inkomstskatt, då kan vi väl konstatera att hans ekonomiska förhållanden verkligen inte är goda. Därtill kommer kontrollfrågorna, som herr Wachtmeister i Johannishus också har berört. En person kan ju ha djur av flera olika slag och på det sättet komma upp i 15 djurenheter, vilket alltså motsvarar 15 fullvuxna nötkreatur, och jag måste säga att här kommer det att uppstå kontrollsvårigheter. Det är regeringen som skall utfärda bestämmelserna, och även om reservationen nu skulle falla, så hoppas jag att regeringen tänker över den här frågan igen. Jag vill i alla fall yrka bifall till reservationen 7 liksom till övriga reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Detta utskottsbetänkande handlar, som jordbruksutskottets betänkanden ofta gör, också om många andra saker än jordbruk, och det är några av dem som jag skulle vilja ta upp nu. Det finns ett avsnitt i betänkandet, punkten 31, som behandlar en miljöfråga av ökande vikt, nämligen anslagen till livsmedelsverkets toxikologiska laboratorium. Folkpartiet yrkar i sin partimotion nr 380 på en förstärkning med 300 000 kr., och det kravet stöds i reservationen 6 av utskottets centeroch folkpartiledamöter. Bakom detta krav ligger givetvis medvetandet om att vår föda visar sig vara utsatt för inblandning av riskabla ämnen i allt högre grad och att livsmedelsverket visserligen har skyldighet men inte möjlighet att kontrollera alla dessa ämnen. Senast i går läste vi i pressen om hur vissa mögelgifter, och ratoxiner, som är cancerframkallande och som anrikas i levern på exempelvis svin som äter dem, har upptäckts i korn i Sverige. Vi har tidigare från vårt håll varnat för aflatoxinerna, ett liknande svampgift som huvudsakligen importeras från utlandet. Det här är en inhemskt gift och uppenbarligen svårt att hålla efter. Det finns många andra sorters faror för livsmedlen, särskilt tungmetaller och olika tillsatser som kan komma in i födan. Att hålla efter dem betyder bl.a. ett stort arbete med att följa med i den vetenskapliga litteraturen och utvärdera de laboratorierapporter och andra uppgifter som meddelas där. Det är ett arbete som livsmedelsverket ofta inte haft möjlighet att utföra, och så har det hänt att vi i Sverige rätt vad det är genom tidningsnotiser från utlandet blivit medvetna om giftrisker, som vi hade kunnat veta om långt tidigare, ifall vi bara kunnat utnyttja det existerande vetandet effektivt. Det är bl.a. sådana uppgifter som livs medelsverkets toxikologiska laboratorium behöver större möjligheter att utföra. Folkpartiet har i flera år yrkat på bättre skydd mot olika miljögifter, och det här kravet ligger i linje med vad vi tidigare begärt. Däremot har vi inte gått med på kravet i motionen 279, som det yrkas bifall till i reservationen 5. Där begärs en vidgad sammansättning av livsmedelsverkets styrelse och speciellt att den enskilda detaljhandeln skulle få plats där. Det är ju inte riksdagen som bestämmer vilka som skall sitta i styrelsen, men den kan naturligtvis uttrycka en åsikt. Nu beror vårt ställningstagande här inte alls på någon oginhet mot den enskilda handeln som sådan, utan vi menar att man inte lämpligen bör utöka en styrelse av detta slag med nya representanter utan att man har haft en allsidig diskussion om vilka intressen som borde vara representerade där. Krav på medlemskap i styrelsen har redan framförts från flera olika håll. År 1971 reserverade sig centern och moderaterna för att jordbrukarnas livsmedelsindustri och handeln också skulle få vara med. 1973 var det några socialdemokratiska riksdagsmän som ville utöka antalet till 11 för att tillgodose konsumentintresset. Buden är alltså många. Utan tvivel är den enskilda livsmedelshandeln en mycket stor och viktig grupp, och jag betvivlar inte alls att den kan lägga fram vägande skäl för sin representation i styrelsen. Jag har ingenting alls emot en debatt och en utvärdering av livsmedelsverkets styrelses hittillsvarande verksamhet. En sådan debatt skulle kanske visa hur väl den enskilda livsmedelshandeln behövs där i konkurrens med andra organisationer, som också anser att de borde få vara med. Jag kan i sammanhanget påminna om att både Grossistförbundet och Köttbranschens riksförbund är representerade i styrelsen. Jag skulle alltså välkomna en grundlig och saklig debatt om vilken fördelning av platser i livsmedelsverkets styrelse som är den riktigaste från samhällets och konsumenternas synpunkt, eftersom det är deras intressen som livsmedelsverket är satt att bevaka i samarbete med alla typer av tillverkare och distributörer. Därefter måste jag ta upp en annan fråga här, som visserligen redan är ingående behandlad men som jag ändå inte kan gå förbi. Det är samefrågan, som behandlas under punkten 11 i betänkandet, där jag yrkar bifall till utskottets hemställan och där det finns en reservation mot utskottets ställningstagande. Utskottet vill ge pengar till en samekonsulent anställd av Svenska samernas riksförbund, medan reservanterna vill att man skall inrätta en särskild befattning vid lantbruksstyrelsen för att ta hand om samernas arbetsmarknadsproblem. Jag vill påpeka att det inte är fråga om samerna behöver hjälp, utan hur den skall organiseras. Är det enbart arbetsförmedling de behöver, ST eller har de andra intressen som hänger ihop med att de är en etnisk folkgrupp med egna kulturella åsikter och behov? Det är faktiskt den senare frågan som utskottet för sin del svarar ja på. Jag kan mycket väl förstå om det här nere från landet sett verkar sällsamt att några svenska medborgare inte anser sig vara betjänta enbart med vanliga svenska ämbetsmän, utan också vill ha en konsulent som de har valt själva. Men det är ju inte vi som skall föreskriva samerna hur de skall tycka, utan vi får lyssna på hur de själva känner det. Uppenbarligen upplever denna grupp av svenska urinvånare fortfarande en stark misstro mot folk som de tycker uppför sig som förmyndare mot dem. Och uppenbarligen känner de en stark solidaritet med sitt eget språk, sin egen kultur, sin egen historia och sina egna landamären. Uppenbarligen tror de sig själva bättre tillvarata sina intressen än statens ämbetsmän. Detta är ju inget unikt eller konstigt fenomen. På en mängd ställen i världen ser vi just i dag hur folkgrupper, som man trodde var uppsvulgna av omgivande stora nationer, plötsligt träder fram och gör anspråk på en egen identitet. Ibland uttrycker de den t.o.m. i mer eller mindre markerade former av politisk självständighet. Samernas etniska patriotism är mycket mindre aggressiv än vad man kan studera hos Nordamerikas indianer eller hos bretagnarna i Frankrike, för att inte tala om många folkslag i Afrika och Asien. Men den verkar ändå förvånande på många svenskar, kanske inte bara för att samerna är en liten folkspillra långt bort, utan också för att vi i Sverige är särskilt vana vid att betrakta oss som ett absolut ensartat folk, i vad gäller språk, ras, kultur, historia och religion. Det chockerar oss att någon grupp inte vill vara med i denna folkfamn och ge upp alla krav på att vara säregen. Men, än en gång, det är inte vi som skall bestämma hur andra skall tycka om oss; de måste få bestämma det själva. Så har vi nu upptäckt att vi måste behandla invandrarna, och så måste vi också lära oss att behandla samerna. Den samefråga vi behandlar i dag är inte stor vare sig till pengar eller till omfång, men den har ett stort symbolvärde, och den har påtagliga praktiska konsekvenser för dem det berör. Känslan av att vara betrodda att sköta sina egna affärer är tydligen en som samerna länge har fått sakna. Vi kan inte förvåna oss om de lägger en utomordentlig vikt vid att få göra det i det här fallet.

Fru talman! I motionen 279 har en ensam centerpartist krävt att statens livsmedelsverks styrelse skall utökas med en representant för detaljhandeln.

Den styrelse som tillsattes av regeringen har fått en allsidig representation med representanter för både konsumenter och producenter. Bl. a. är konsumentkooperationen och producentkooperationen, genom Slakteriförbundet, representerade i styrelsen. Däremot blev det för något år sedan konstaterat att konsumentintressena inte hade den tyngd i styrelsen som enligt den nya lagens intentioner borde ha varit självklar. Därför fick konsumentverkets generaldirektör en plats i livsmedelsverkets styrelse. F. n. består styrelsen av fyra representanter för producent och handelssidan, fem representanter för konsumentsidan genom företrädare för fackorganisationerna, en riksdagsledamot, en representant för socialstyrelsen och konsumentverket. Livsmedelsverkets generaldirektör är ordförande i styrelsen. En ny ledamot från detaljhandeln skulle rubba det naturliga förhållandet att rena konsumentintressen har majoritet i styrelsen. Redan nu har vi med denna representation från olika intressenter på produktions och handelssidan fått vissa svårigheter. Det har under de gångna åren visat sig att dessa representanter då och då kommer i jävsställning, om deras eget företag eller en företagssammanslutning som de är ledamöter av har ett inflytande på eller är part i ett ärende som behandlas. Det har bl.a. lett till att JO i en anmälan påtalat ett sådant fall och bett att styrelsen skall vara mycket uppmärksam på sådana jävsförhållanden som kan uppkomma från olika intressenters sida. Därför anser jag att man bör visa mycket stor restriktivitet när det gäller att utöka styrelserepresentationen för industri och handel. Jag tror att livsmedelsverkets beslut kan påverkas genom information och partsinlagor till verket från olika intressegrupper. Det behöver inte finnas någon speciell beslutsfunktion från alla intressegruppers sida. De nuvarande representanterna för produktion och handel bör, tycker jag, ses som personliga experter på livsmedelsfrågor och uppfatta sin ställning som sådan. De bör inte vara representanter för ett visst företag eller en viss intresseorganisation. Den filosofi som ligger bakom reservationen och centerpartisternas förslag tycker jag således i grunden är helt felaktig. Livsmedelsverket har känt det väldigt angeläget att hålla god kontakt med livsmedelsindustrin, handeln och konsumentorganisationerna. Man har ofta sänt olika tjänstemäns förslag på remiss till alla dessa organisationer. Jag tycker att detta förfarande bör räcka för att ge besluten i livsmedelsverket en önskad anknytning till verkligheten.

Fru talman! Fru Anér har redan berört punkten 31 och reservationen 6 och jag kan instämma i hennes anförande i vad gäller reservationen 6. Till detta vill jag foga några ytterligare synpunkter. Den förflyttning av statens livsmedelsverk till Uppsala, som äger rum hösten 1975, innebär att undersökningsavdelningen får möjligheter att utvidga sin verksamhet. Utvecklingen inom det livsmedelstoxikologiska området kommer att ställa stora krav på verkets toxikologiska laboratorium. F.n. har detta laboratorium, på grund av brist på resurser, inte haft samma etablerade verksamhet som undersökningsavdelningens övriga två laboratorier. Flyttningen till Uppsala innebär väsentligt ökade resurser i vad gäller både lokalyta och tillgång till modern apparatur. Detta bör medföra att analyser och utvärderingar nu skall bli möjliga i en helt annan utsträckning än som varit fallet i de gamla lokalerna i Solna.

Den tjänst som toxikolog som departementschefen föreslår är enligt vår mening inte tillräcklig. Frågor rörande tillsatser, bekämpningsmedelsrester och andra föroreningar i våra livsmedel har under senare år tilldragit sig allt större intresse från allmänhetens sida. Det är en helt naturlig utveckling. Det måste självklart ligga i varje konsuments intresse att kunna lita på att de matvaror som han eller hon köper är så fria från skadliga ämnen som det i dagsläget över huvud taget är möjligt. Detta berättigade krav från konsumenterna måste tillgodoses. Målet för undersökningsavdelningen bör vara — och är det säkert också — att resurserna blir utnyttjade så effektivt som möjligt. Men för detta krävs ett förhöjt anslag. Utskottsmajoriteten har inte ansett sig kunna tillstyrka detta. Ändå gäller det en så förhållandevis blygsam summa som 300 000 kr. som vi reservanter begär, och det är ett anslag som vi finner synnerligen välmotiverat.

Herr talman!

Då tänker man på formuleringen i motionens kläm där det talas om att de tjänster vilkas innehavare handlägger samefrågor bör besättas med samer i första hand. Det skulle vara diskriminering av folkgrupp att bestämma att just en same skulle ha en viss tjänst! Utskottet skriver på s. 16 i sitt betänkande att man bl.a. av principiella skäl inte kan biträda motionsyrkandet. Jag skulle bra gärna vilja veta vad det är för principiella skäl som varit avgörande här. Herr Nisser har i sin motion talat om att det under gångna tider ofta fattats beslut på högre ort, alltså av myndigheter, innan man tagit tillräckliga kontakter med samerna. Det är riktigt. Ibland har det inte varit några kontakter alls. Motionären menar, och jag håller med honom, att det skulle vara en styrka om man kunde finna samer på de tjänster där det handläggs samefrågor. Låt mig ta ett färskt exempel som belyser hur det fortfarande tillgår. Jag har just läst propositionen 46, vars motionstid ännu inte är utgången. Den gäller planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism. Där redogörs för det arbete som gjorts av en kommitté, vars betänkande ligger bakom propositionen. I slutet på den redogörelsen återges faktiskt en ledamots yttrande. Renägaren Per-Henrik Omma hade ett särskilt yttrande där han talar om att samerna måste få göra sina röster hörda. I propositionen finns också en kort rad om Svenska samernas riksförbunds remissvar. Men i vad föredragande statsrådet skrivit sägs inte ett ord om de problem som Per-Henrik Omma och Svenska samernas riksförbund aktualiserar. Ändå nämner statsrådet t.ex. Åreområdet. Även i Vindelälvsområdet kan samiska intressen bli misskrediterade vid denna behandling. Jag frågar än en gång jordbruksutskottet: Vad är det för principer som gör att man inte kan skriva att samer bör komma i fråga då det gäller tillsättande av dessa tjänster? Nu skall jag be att, för belysning av frågan, få anföra ett intressant exempel från vårt grannland Norge, där man också har samer. I tidningen Sagat den 12 februari 1975 finns en annons, som jag har framför mig. Den ledigförklarar en tjänst som saksbehandler, förstesekreterare — hos lappefogden i Vest-Finnmark. Där står det: ”Kjennskap til samisk er nodvendig”; kunskap i samiska språket är alltså nödvändig. Skulle det strida mot det svenska jordbruksdepartementets principer om något sådant togs med när man ledigförklarar tjänster av det här slaget: kunskap i samiska är nödvändig? Skulle det möjligen vara diskrimination av den känsliga svenska folkgruppen att det stod att kunskap i samiska var nödvändig? Det kanske kunde inspirera en del svenskar till att försöka lära sig samiska. På så sätt kunde vi få bättre läroböcker och kanske litet mer insikt i samernas problem. Man har ibland talat om gamla tiders hårdhet mot denna vår etniska minoritet. Det finns mycket i den vägen. Jag behöver bara nämna ett sådant namn som Nasafjäll för att den som är historiskt bevandrad ögon blickligen skall veta att allt inte är vackert i svensk historia. Men motsatsen i svensk historia finns också belagd. Jag har denna morgon på riksarkivet tagit fram landshövdingens i Västerbotten skrivelse till Kungl. Maj:t på 1600-talet och tittat på en hel del brev, som är skrivna av en landshövding som hette Johan Graan. Han var samepojke — finnpojke —- från början. Men han var en begåvad man och blev faktiskt adlad. Det låter förskräckligt nu i svenska öron, men då var det fint. Han adlades år 1645 och sedan blev han landshövding över Västerbottens län, som vid den tiden också omfattade Österbotten, alltså den del av Sverige som låg öster om Bottnen. Det framgår av handlingarna att det var en mycket arbetsam och duktig man som sålunda fick landshövdingtjänsten. Han var t.o.m., decentraliseringsföregångare och köpte under sin landshövdingtid ett hemman — Slotte — som låg nära Kronoby kyrka i Österbotten. Han bodde där också tidvis, och vissa landshövdingsskrivelser till kungen är daterade där. När man läser om honom och befolkningens intryck av honom -— det fördes på den tiden vissa processer om egendom - får man en känsla av att han ingalunda var en sämre eller hårdare landshövding än svenskarna. Han gav ett gott intryck. Jag vågar här framför något som kanske inte är ett allvarligt menat förslag, utan snarare en fråga: Kan det vara möjligt att tänka sig att vi någon gång mer fick en landshövding som var same? Skulle det vara principiellt diskriminerande för någon folkgrupp om det hände? - Detta ligger vid sidan av det stora allvaret. Men jag tror att det vore nyttigt att vi svenskar — svenska myndigheter, det svenska jordbruksutskottet och andra — funderade på om man kanske kunde följa det norska exemplet och beträffande vissa tjänster begära kunskap i samiska.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs ställer några frågor om utskottets bedömningar. Jag skall be att få svara på dem. Vi har i anledning av herr Nilssons motion sagt: ”Utskottet utgår emellertid från att samerna bör få allt bättre möjligheter att i konkurrens med andra söka erhålla tjänster av nu berört slag.” Vi tycker att det är så långt man kan gå när det gäller principiella förutsatta beslut. Jag anser tvärtemot herr Nilsson att det skulle vara litet av ingripande i samernas egna möjligheter till beslutsförfarande om man skulle fatta ett så hårt bindande principbeslut som han begär. Vi har avstått från detta inte minst mot bakgrunden av att vi har erfarit från Svenska samernas riksförbund att man där inte önskar ett sådant principuttalande från riksdagen och att man också själv valt att i toppen av sin organisation tillsätta dugande tjänstemän, som icke är samer. Man har utgått från att det är vederbörandes kvalifikationer som skall vara avgörande för tillsättningen. Låt mig, herr talman, eftersom det är litet tid kvar på mitt genmäle säga att jag beträffande frågan om livsmedelshandelns rätt till representation i livsmedelsverkets styrelse har den uppfattningen att det inte krävs någon ytterligare utredning för att bevilja denna representation. Få grenar av vårt näringsliv är så berättigade till en sådan representation i livsmedelsverkets styrelse. Fru Lundblad gör väl en logisk kullerbytta när hon först citerar ett uttalande om att styrelsen bör ha en allsidig sammansättning och därefter säger att de enskilda styrelseledamöterna inte skall anses som partsrepresentanter. Jag tycker att resonemanget om jävsförhållandet i vad gäller styrelseledamöter har så allmän karaktär, att det inte gärna undanröjer det berättigade krav som ställs i reservation om livsmedelshandelns representation i livsmedelsverkets styrelse.
Herr talman! Det var värdefullt att jag från ordföranden i jordbruksutskottet fick höra, att följande två rader efter de ord i utskottets betänkande som jag tidigare citerade är allvarligt menade: ”Utskottet utgår emellertid från att samerna bör få allt bättre möjligheter att i konkurrens med andra sökande erhålla tjänster av nu berört slag.” Jag är tacksam för detta uttalande. Herr Nissers skrivning i motionens kläm är kanske i praktiken svår att tillgodose, men jag har beträffande hans kläm understrukit orden ”i princip”. Genom dessa anges att det inte är fråga om en tvingande regel utan att man vid tillsättandet av tjänster också skall ta med i bedömningen att det är av värde att ha samer på sådana poster. Men framför allt bör det vara värdefullt att vederbörande har kunskap i samiska. Jag tror att det skulle vara stimulerande för denna folkminoritet att man visar en sådan respekt för deras språk. Vad sedan gäller herr Larssons i Borrby ord om att samerna själva tillsatt tjänstemän som varit svenskar förmodar jag att herr Larsson tänker på sameombudsmannen. Nu har samerna på grund av sin ställning, sin historia och sin geografiska belägenhet inte så stora grupper som haft möjlighet att gå i skola och bli t.ex. jurister. När det gäller en sådan tjänst — om det är den som herr Larsson i Borrby tänker på - som den Tomas Cramér innehar var det naturligtvis angeläget att få en man som var juridiskt bevandrad. Det var kanske också i just detta fall en fördel att det inte var en man från ifrågavarande etniska minoritet som fick tjänsten. Jag tror alltså inte att förhållandet beträffande denna tjänst strider mot den uppfattning som framkommit i motionen. Jag har efter ganska lång tids samvaro med samer, bl.a. på samiska landsmöten, kommit till uppfattningen att motionens innehåll stämmer oerhört väl överens med samernas egen uppfattning, även om det är möjligt att klämmen inte är riktigt vad den borde vara.

distriktsindelningen. Jag vill i det sammanhanget särskilt understryka de synpunkter som tidigare har framförts av herr Jonasson i anknytning till hans särskilda yttrande vid denna punkt. I en av motionerna, väckt av herr Andersson i Nybro och mig, hänvisas det speciellt till förhållandena i Kalmar län. Man har där, inte minst i Mönsterås kommun, varit upprörd över de förhållanden som inträtt sedan den nya distriktsindelningen har genomförts. Vi har i motionen refererat en skrivelse från Mönsterås kommun till regeringen, där det bl.a. heter: ”Kalmar är, liksom Kristianstads och Hallands län, ett län där en intensiv animalieproduktion bedrives. — —-- Vi anser att Kalmar län ej blivit tillräckligt tillgodosett.

Utskottet har påpekat att den nya utveckling i fråga om antalet djur som vi hänvisar till i motionen ”kunde skönjas redan när riksdagen i slutet av år 1973 fattade sitt beslut i fråga om veterinärorganisationen och att detta gav anledning till att antalet veterinärtjänster räknades upp med 25 i förhållande till propositionen”. Jag har detta i gott minne och är klar över att det var ett positivt ställningstagande som utskottet och riksdagen den gången gjorde.

Eftersom jag finner det utsiktslöst att yrka bifall till motionen i det här läget, vill jag bara med dessa ord ha uttalat min förvissning om att vederbörande myndighet skall ta hänsyn till det uttalande som jordbruksutskottet på det här sättet har gjort.

Herr talman! Jag står sist på talarlistan, och utgången i det här ärendet är väl på förhand given, men jag vill ändå gärna säga några ord.

Det föreligger i dag ett mycket stort behov av alternativa sysselsättningar inom renskötselområdet, i särskilt hög grad bland de icke renskötande samerna. Ett stort antal både äldre och yngre samer saknar nu sysselsättning, och i takt med den rationalisering av renskötseln som bl.a. rennäringslagen medverkat till kommer problemet med alternativ sysselsättning att bli alltmera påträngande. Jag vill lämna några uppgifter. År 1970 var antalet i fjällrenskötseln i Norrbottens län engagerade 513 personer. Under förutsättning av normala betesförhållanden kommer denna grupp enligt prognosen i Länsplan 74 att 1980 uppgå till 420 personer, och jag menar att det i någon mån bestyrker mina synpunkter. Problemet är således mycket stort. Vilka behov av sysselsättning det handlar om skulle jag kanske kunna ge några exempel på, men det skall jag, herr talman, avstå från därför att jag tror att man här måste vara öppen för även mycket okonventionella lösningar. En första åtgärd, som jag dessutom anser vara brådskande, är att göra en ingående inventering av problemens omfattning och inte minst en kartläggning av hur detta problem rent geografiskt fördelar sig. Av länsstyrelsens undersökningar framgår exempelvis att förhållandena är mycket besvärliga inom renskötselområdet norr om Torne träsk. Det är ett område där praktiskt taget ingen annan verksamhet bedrivs än just renskötsel. Jag menar att det pekar hän mot ett behov av okonventionella och nya lösningar. En sak vill jag emellertid verkligen understryka, och det är att det enligt min mening inte är tillräckligt med de beredskapsarbeten som omnämns i utskottsmajoritetens skrivning. Sådana åtgärder är angelägna och värdefulla i det kortare perspektivet och kanske framför allt för den äldre och hårt platsbundna arbetskraften. Men de är helt otillräckliga för de yngre samer som vill stanna kvar i sina områden och därigenom bära upp den samiska kulturen i framtiden. Utskottsmajoriteten är ense med oss motionärer om att problemet är stort och att skyndsamma åtgärder måste vidtas. Till skillnad från oss som begär att den konsulenttjänst det nu är fråga om skall anknytas till lantbruksstyrelsen vill utskottets majoritet att tjänsten skall inordnas i Svenska samernas riksförbunds verksamhet. Denna uppfattning grundar man, såvitt jag kan förstå, på de förslag som framförts i de borgerliga motioner som väckts i ärendet. Jag har med stort intresse tagit del av dessa motioner, och jag fann vid genomläsningen förvånande samstämmighet både i motiveringen och i de förslag som framställts i motionerna. Det må väl, herr talman, förlåtas mig om jag var litet förvånad över att man är så helt överens och nära nog till sista kommatecknet har lyckats skriva så likalydande motioner. Jag vill emellertid inte med hänsyn till sakfrågans handläggning närmare kommentera det förhållandet. Vi motionärer finner det angeläget att tjänsten knyts till lantbruksstyrelsen, att man därigenom ställer den institutionens samlade resurser och erfarenheter till förfogande och att man på så sätt får en direkt anknytning till de myndigheter som riksdagen tidigare ålagt ansvar för denna fråga. Att knyta tjänsten till SSR innebär, som vi ser det, en helt onödig omgång. Jag vill gärna understryka att detta inte får uppfattas så att det skulle innebära någon nedvärdering av SSR:s verksamhet. Här vill jag bara göra en liten kommentar till de synpunkter som har framkommit i tidigare inlägg i detta ärende. Det har framgått av herr Takmans och fru Anérs inlägg att det skulle råda en påtaglig motsättning mellan, som man uttrycker det, svenskar och samer. Jag har den uppfattningen att den här frågan i detta sammanhang betydligt överdrivs. Jag lever i ett område där jag har mycket nära anknytning, också rent personligt, till samer, verksamma inom och utom rennäringen. Det förefaller mig här vara så, liksom i många andra sammanhang, att ju längre bort från detta område man lever och verkar, desto större vill man göra problemen med motsättningar mellan dessa grupper. I skilda sammanhang har både departementschefen och jordbruksutskottet hävdat att renskötseln är en förutsättning för samekulturens bevarande. Jag har inget att erinra mot detta, men jag vill påpeka att den framtida rationella renskötseln, såvitt jag förstår, kommer att engagera ett mindre antal samer och att denna renskötsel mer och mer tenderar att bli en heltidssysselsättning. Det gör att sysselsättningen för övriga samer ökar i betydelse. Jag tror dessutom att sameslöjden och andra kulturbärande verksamheter i hög grad kommer att utföras av icke renskötande samer i framtiden. Det är, herr talman, av dessa skäl som vi motionärer vill finna vägar till en snabb och rationell lösning på samernas sysselsättningsfråga. Vi har den uppfattningen att den bäst kan lösas genom vårt förslag, som också har stöd i reservationen 2. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 2 i jordbruksutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Herr Häll talade om sysselsättningsproblemen, och om jag fattade honom rätt menade han att den motion där han var medmotionär var den enda motion som berörde dessa problem.

De som var med på den tiden då vi beslutade om rennäringslagen minns kanske att jag och andra motionerade om att samerna skulle få rätt att inom samebyns ram bedriva all sådan sysselsättning som främjar samebyn. Vi har i motionen 888 begärt inte mindre än fem konsulenter just därför att sysselsättningsproblemen är så stora. Att jag i utskottet till sist gick med på att man nu får endast en konsulent berodde på att jag betraktade principen som så viktig att få igenom att detta i år var viktigare än kvantiteten när det gäller den här verksamheten. Men jag har ingenting emot att herr Häll nästa år hjälper till att få fram ytterligare fyra konsulenter. Vi har i motionen skrivit att samerna i renskötselområdet inte har stora möjligheter att ta initiativ för att utveckla kombinationsnäringsfång utanför samebyarnas ram.

Det är motionen 1048 år 1971, i vilken jag tar upp det nödvändiga i att driva en sådan regionaloch näringspolitik för de tätorter i det norrländska inlandet, där samerna är bosatta, att det blir full och allsidig sysselsättning både för samerna och för den övriga befolkningen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det kan vara vissa svårigheter med att diskutera sådana här saker på långt avstånd, och vi har ju tyvärr ingen same här i riksdagen. För att i någon mån råda bot på detta och för att visa att herr Hälls harmonilära kanske ändå inte återger precis hela sanningen om samarbetet där uppe i norr skall jag citera vad en same, Ingwar Åhrén, sade vid SSR:s årsmöte i Jokkmokk i maj i fjol — för ett år sedan alltså. Jag skall bara be att få läsa in detta i kammarens protokoll. Det är alltså inte mina ord utan samernas ord — de kan ju också få höras här: ”Vad är det som säger, att rennäringslagen skall vara en pekfingerlag för oss?” Vad är det som säger ”art renbeteskonventionen skulle förhandlas fram av andra än av oss själva? Det är ju vi som bedriver näringen och det är vi som då är i behov av regleringar. Men det var andra som icke visste något om rennäringen som gjorde det.” Vad är det som säger ”att rennäringsfrågorna på regional och central nivå skall administreras av statliga tjänstemän?” — Jag tror att med statliga tjänstemän menas här icke-samiska tjänstemän. — ”Varför skall samefonden förvaltas av andra än av oss? Vad talar för att inrätta delegationer där vi skall böja oss under majoriteten? Varför skall undervisningen inte vara anpassad till våra behov? Att vi inte får lära oss att läsa och skriva vårt eget språk. Att vi inte får lära känna vår historia, som i varje fall inte vi skäms för. Vad talar för att vi inte får finnas till och ha rätt att ställa krav, grundade på våra värderingar, och behandlas efter våra värderingar?” Herr talman! Detta är naturligtvis ingen kommentar till just den motion som det här gäller, men det är i hög grad en kommentar till bakgrunden, framför allt känslobakgrunden, till den motionen.
Herr talman! Låt mig börja med att säga till herr Takman att jag inte på något sätt har kommenterat det som står i den av honom åberopade motionen. Det kan emellertid till stor del ha berott på att jag inte har uppfattat att herr Takman yrkat bifall till motionen utan att han så att säga har lagt den åt sidan och anslutit sig till utskottsmajoritetens uppfattning. Och beträffande majoritetens uppfattning har jag efter bästa förmåga försökt förklara skillnaderna i de motioner som ligger till grund för dem och den motion som jag har talat för. I anslutning till det citat som fru Anér här läste upp vill jag sedan säga att jag vet att det finns ett flertal samer som har förklarat att rennäringslagen innebär en klar förbättring för rennäringens framtid. Men det är väl ingen som säger, varken samer eller icke samer, att lagen löser alla problem. Jag vill närmast säga att den i viss utsträckning har fött nya problem. Och ett av de problemen är, som jag tidigare har försökt framhålla, att vi i dag har ett påtagligt behov av alternativ sysselsättning även för sådana samer som tidigare har varit mer eller mindre engagerade i rennäringen och renskötseln. Det är bl.a. därför som jag har velat understryka att vi inte skall förlora oss i långa resonemang om vad det hela gäller utan anstränga oss att lösa problemen på snabbast möjliga väg. Det är den saken jag har velat poängtera.

Herr talman! Jag har under den fria motionstiden dristat mig till att i en motion kritisera de kostnadsberäkningar som ligger till grund för lantbruksnämndstaxan, särskilt när det gäller projekteringsarbeten vid täckdikning och dikning där lantbruksnämndernas tjänstemän medverkar. Jag vill påstå att staten på sådana förrättningar håvar in en direkt förtjänst. Man tillämpar nämligen en taxa vid sådana förrättningar som ligger en tredjedel eller ca 40 kr. över gällande självkostnad. Detta beräkningssystem är orättvist och åstadkommer dessutom en negativ effekt därigenom att om vederbörande dikningsföretagare inte anlitar den sakkunskap som lantbruksnämnderna tillhandahåller, så kan dikningen bli feldimensionerad och därmed för dyr eller mindre effektiv. Det är ungefär samma sak. Täckdikningen är på många håll ett problem, och staten borde inte ta ut extra förtjänster på sådana projekteringsarbeten. Jag har tagit del av vad utskottet sagt och vad lantbruksstyrelsen har skrivit i sammanhanget, men för att nu fatta mig kort vill jag bara ställa en fråga till utskottet ordförande.

Herr talman! Som svar på den fråga herr Larsson i Staffanstorp ställde kan jag säga att utskottet inte har någon annan uppfattning i sak än motionären. Herr Larsson citerade vad utskottet uttalat i betänkandet. Vi har också i betänkandet refererat riksdagens tidigare uttalande att tjänster som lantbruksnämnd tillhandahåller på beställning och som rör jordbruks och trädgårdsnäringens rationalisering bör betalas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att om det förhåller sig så som motionärerna påstår i motionen, bör detta kunna rättas till även med stöd av gällande bestämmelser. Lantbruksnämnderna får inte ta ut någonting utöver full kostnadstäckning. Jag vill gärna om möjligt på mitt sätt bidra till frågans lösning genom att uttala att vi menar allvar när vi i den sista meningen säger att vi förväntar oss att 1972 års jordbruksutredning skall göra en prövning av hela frågan om stödet till jordbrukets rationalisering. Vi anser alltså att även den här formen av stöd bör undersökas, och vi avser därmed inte bara en undersökning av att man inte tar ut mer än vad som behövs för kostnadstäckning, utan vi har därmed enligt min mening gjort ett positivt ställningstagande och uttalat att viss subvention bör kunna förekomma i detta sammanhang.

Herr talman! På det här sättet kommer svenskt och samiskt att gå sicksack i den här debatten — när jag förra gången blev uppropad stod det två talare före mig på talarlistan, och det gjorde att jag i hasten inte fick med mig det material som jag ville använda för att belysa vad jag sade i mitt anförande om kunskaperna i samiska. Utskottet har uttalat att man utgår ifrån att samerna skall få allt bättre möjligheter att i konkurrens med andra sökande erhålla tjänster vid statliga och landstingskommunala myndigheter vilkas innehavare handlägger samefrågor. I nr 6 år 1972 av tidningen Rennäringsnytt för landets rennäringsföretagare finns ett avsnitt som jag tycker är belysande och därför vill ha inläst i protokollet. Det är ett citat ur ett anförande hållet vid Nordiska rådets 20:e session 1972, och det handlar om en konferens i Gällivare vilken gällde de nordiska samernas kulturpolitiska program. Citatet lyder: Detta har man tagit ad notam i Norge och, som jag sade i mitt förra anförande, efterlyst kunskaper i samiska vid tillsättandet av en tjänst. ”Jag hörde här, att det skulle bli en upplysningsverksamhet om den nya rennäringslagen. Som ni hör, har vi språksvårigheter även när vi är här framme vid mikrofonen. Vi har samiskan som modersmål, det är inte så lätt att följa med på ett annat språk. Jag tycker att upplysningsverksamheten borde vara på samiska språket för att alla skall förstå. Man borde ha mera tid än en dag att gå igenom och översätta lagen till samiska språket, —--.” Det är alltså ett önskemål från en representant för ett folk som har ett annat modersmål. Jag tycker det ligger helt i linje med vad som har framförts i den motion jag har talat för. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. forskning den det § vill röstar nej.

Sådana kända fakta anses föreligga i alldeles speciell utsträckning i fråga om skogsbruket. Men om jag börjar med det första avsnittet, forskning och försöksverksamhet i samband med jordbuket och åkerjorden, så vill jag säga att detta problemkomplex är speciellt intressant, och jag tycker att det bör erinras litet grand om detta. I en tid då debatten så mycket rör sig om vår framtida energiförsörjning förtjänar det särskilt understrykas att åkerjorden i samspel med solenergin erbjuder en möjlighet till förnybar energi. Det är utomordentligt viktigt att vi tar vara på denna energikälla, som utan särskilt stora insatser ger sin tribut till vår hushållning. Jag vill här bara i korthet nämna att förhållandet mellan insätta energiresurser och den produktion man får ut av jorden är 1:9. Det betyder alltså att jorden i samverkan med sol och andra krafter i naturen efter insats av talet 1 ger tillbaka 9 gånger så mycket. Mot bakgrund av detta har en del motionärer resonerat om att vi borde öka resurserna för forskningsoch försöksverksamhet, inte minst i norra delarna av vårt land, där det ju råder alldeles speciella klimatiska förhållanden, bl.a. med avseende på solens sätt att verka. Vad beträffar animalieproduktion och djurfabriker kan nämnas att det pågår en mycket intressant forsknings-och försöksverksamhet i veterinärinrättningens regi i Skara.

Debatten om djurfabrikerna är ganska intensiv. Många tycker till om miljön i samband med animalieproduktion i en något större driftsform. Jag vill i det sammanhanget bara säga att det går inte att fördöma denna driftsform. Det går inte att tänka sig tillbaka till de förhållanden som rådde för kanske 20 å 30 år sedan. Den som tror på det har helt åsidosatt tidsenliga krav i en lång rad av sammanhang. Då har man åsidosatt krav i fråga om utövarnas arbetsmiljö och kraven i fråga om det ekonomiska utbytet. Man har också åsidosatt hänsynen till konsumenternas förmåga att betala sina livsmedel, om man skall kunna bortse från sådan rationell produktion i viss större skala. Jag säger med avsikt ”i viss större skala”, därför att vi vet för litet om vad som är produktionsoptimum för varje enhet. Det är just i detta sammanhang som denna forskning är så väsentlig. Utskottet har alltså känt sig berett att tillstyrka den forskning som påbörjats och som vi anser bör få tryggade möjligheter att fortsätta. Beträffande skogen är det närmast i fråga om de krav som ställts från skogshögskolan som meningarna har gått isär i utskottet. Vi är några reservanter som har framfört våra funderingar i anledning av utskottsmajoritetens skrivning. Vi anser att man på redan nu känd kunskapsnivå i fråga om behov och möjligheter skulle kunna fatta beslut om att ge ett ökat anslag till forskningsverksamheten. Reservationerna syftar delvis till att tillmötesgå vissa administrativa anspråk från skogshögskolans sida. Vi har också varit beredda att tillstyrka ett med 4,2 miljoner ökat forskningsanslag just när det gäller skogshögskolans möjligheter att arbeta forskning forskning vidare för att, som vi hoppas, efter hand klara detta för alla så välkända och viktiga problem, möjligheterna till en föryngringsverksamhet för att klara vår framtida virkesbalans. Detta är, herr talman, i mycket korta drag en sammanfattning av vad utskottsbetänkandet innehåller i fråga om utbildning, forskning och försöksverksamhet. Jag har redan i tidigare inlägg i dag haft tillfälle att uttrycka min glädje över det som sker kring utbildningens högborg i Ultuna. Det har inte heller rått några delade meningar i utskottet om de anslag som föreslås i budgetpropositionen vid denna punkt. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till de reservationer, där mitt namn förekommer, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Rationaliseringar, forskning och teknikens framsteg har delvis tvingat fram en specialisering och andra skötselmetoder än dem vi haft tidigare. Detta gäller inte minst på djurhållningssidan. Antalet besättningar av mjölkkor har sedan mitten av 1950-talet minskat från 240 000 till 68 000 år 1974. Antalet mjölkkor har under samma tid minskat från 1,5 miljoner till 700 000. Men det har hänt ändå större förändringar inom andra djurområden. År 1955 fanns det t.ex. 300 000 hönsbesättningar i landet, 1973 var siffran 43 000. Vi har alltså fått en minskning i antalet besättningar, men vi har fått en ökning av besättningsstorlekarna. Maskinerna och automatiken har ersatt den mänskliga arbetskraften i ganska stor utsträckning. Särskilt gäller detta i de större djurenheterna, de s.k. djurfabrikerna, som jag personligen inte har särskilt mycket till övers för och som skapar miljöproblem både för djuren innanför väggarna och för omgivningen utanför. Vi kräver i dag en större produktion och en snabbare tillväxt av våra husdjur. Vi kräver även sådana produkter av husdjuren som konsumenterna vill ha. Jag kan nämna att under de senaste 20 åren mjölkproduktionen i en SRB-besättning har ökat med 40 96 i genomsnitt. När det t.ex. gäller slaktsvin har under samma tid späcktjockleken minskat med 30 K6. Det har skett en väsentlig förändring av djurens miljö som ett led i effektivitetsökningen. Vi har fått nya metoder, t.ex. flytgödselhantering. Vi har fått spaltgolv och burar. Vi har i olika avseenden fått en ökad mekanisering, som också kräver en annan ventilation än tidigare —- vilken bl.a. skapar bullerproblem. Allt detta har medfört ökade svårigheter för lantbrukarna. Samtidigt som denna utveckling ägt rum har vi haft att sätta oss in i nyheter på en mängd andra områden, där det ställs ökade krav på dagens jordbrukare. Om vi begränsar oss till kraven på kunskaper om att sköta djuren finner vi att den rationalisering som ägt rum inom animalieproduktionen — som oftast framtvingats genom arbetskraftssituationen — inte alltid primärt har varit inriktad på att ge djuren en miljö som tillfredsställde de ökade krav som följer på en produktionsstegring. Det har gjort att många djurägare har råkat ut för en ökad sjukdomsfrekvens i sina djurbesättningar i form av kalvförlamningar, juverinflammationer, acetonemi etc. De djur som har ökat produktionen har oftast också större krav på sin miljö. Som en följd av de ändrade förhållanden i fråga om miljö och djurhälsa som började bli skönjbara på 1950-talet inrättade veterinärhögskolans institution för sjukdomsgenetik och husdjurshygien en avdelning i Skara år 1960. Där har försöksverksamhet beträffande miljöns inverkan på djurhälsan bedrivits under åren. Denna verksamhet har genomförts med hjälp av tillfälliga medel, som från forskningsråd, regleringsmedel och jordbruket ställts till förfogande. Kraven på denna försöksverksamhet har successivt ökat. Genom den lagstiftning riksdagen har antagit om granskning i lantbruksnämnderna av nya djurmiljöer har kraven på veterinärhögskolans husdjurshygienavdelning i Skara med ens ökat mycket starkt samtidigt som tidigare finansieringskällor har sinat. Det är vid avdelningen i Skara som den forskning bedrivs som skall ligga till grund för den rådgivning som sker på miljö och djurhälsoområdet. Forskningen i Skara är unik så till vida att den till största delen genomförs i djurbesättningar av olika slag. Den bedrivs alltså i form av en praktisk klinisk forskning. Det görs också vissa modellförsök beträffande sambandet djurmiljö-djurhälsa i form av beteendestudier. Det är i dag inte alltid så lätt för lantbrukaren att i floran av inredningsdetaljer och skötselanvisningar välja rätt. Det är därför nödvändigt att man får en försöksverksamhet på djurmiljö-djurhälsoområdet under ordnade former, så att inte enskilda lantbrukare skall behöva bedriva sådan försöksverksamhet och samtidigt kanske därigenom både råka ut för ökade djursjukdomar och i värsta fall bryta mot gällande djurskyddsbestämmelser. Det är nödvändigt att den av motionärerna och av veterinärhögskolans styrelse önskade försöksavdelningen vid Skaraavdelningen av veterinärhögskolans institution för sjukdomsgenetik och husdjurshygien inrättas för att göra det möjligt att bedriva sådan forskning på djurmiljö-djurhälsoområdet att man undviker situationer av det slag jag här har givit exempel på. Om den här försöksavdelningen kommer till stånd, och jag hoppas forskning innerligt att riksdagen i dag skall fatta ett sådant beslut, kan det nationalekonomiskt visa sig vara en mycket god affär. Studier har givit vid handen att enbart juverinflammationerna beräknas kosta landet 110 milj.kr. per år. Man vet att juverinflammationerna hos nötkreatur till allra största delen är orsakade av djurens miljö. Hittills vunna erfarenheter antyder möjligheter att minska frekvensen juverinflammationer med åtskilliga procent. Genom att forskningen bedrivs ute i praktisk verksamhet blir forskningsresultaten lätta att tillämpa för den enskilde jordbrukaren. Försöksavdelningen är angelägen också ur en annan synpunkt. Den förprövningsskyldighet av nya metoder och teknik i djurhållningen som nu är stadgad i nya djurskyddslagen kan innebära en broms när det gäller nya metoder. Om man inte genom systematiska försök följer upp dessa metoder, vågar troligen inte de regionala myndigheterna acceptera dem. Mot den bakgrunden kommer försöksavdelningens verksamhet att innebära en rationaliseringsvinst, då den gör det möjligt att testa nya metoder i enlighet med vad som av departementschefen anförts i propositionen 31 år 1973. Det är en omfattande granskning av djurstallar som ur djurskyddssynpunkt ägt rum under det första granskningsåret 1974, nämligen av 1382 djurstallar med över 36 000 båsplatser för mjölkkor och rekryteringsdjur för dessa. Om man vet att i dag varje båsplats i en nybyggd ladugård kostar ca 15 000 kr. och i en ombyggnad ca 5 000 kr., så får man en uppfattning om vilka investeringskostnader det rör sig om, bara på byggsidan. Några felinvesteringar har vi absolut inte råd med i dagens samhälle. Den försöksverksamhet som bedrivits vid bl.a. veterinärinrättningen i Skara har betytt mycket för oss lantbrukare och kommer med all sannolikhet att betyda ändå mera i framtiden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 11 och 12 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter herr Leuchovius ganska utförliga behandling av punkterna 43 och 45 i betänkandet kan jag beträffande dessa fatta mig ganska kort. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan under dessa två punkter, dvs. avslag på reservationerna 9 och 10. Det gäller verksamheten vid Skaraavdelningen av veterinärhögskolans institution för sjukdomsgenetik och husdjurshygien. Utskottsmajoriteten föreslår ett högre anslag än vad reservanterna vill gå med på. Här gäller det att ge djurhållarna möjlighet att uppfylla kraven på hygien i djurstallarna och goda förhållanden för djuren i förening med en god ekonomi. För att man skall komma dithän spelar försöksverksamheten en nyckelroll. Det gäller alltså att förena djurens behov av en väl anpassad och trivsam miljö med kraven på god avkastning. djursjukdomarna bland kor och svin inte längre minskar utan ökar, beror på att man har använt den nya tekniken fel. Men han tillägger att den nya tekniken rätt använd kan medföra väsentliga fördelar både ur djurhälsosynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. I ett annat sammanhang har han framhållit att man varken ur djurägarens ekonomiska eller från samhällets livsmedelshygieniska synpunkt bör acceptera en ökad frekvens av sjukdomar hos husdjuren därför att djurmiljön har ändrats av tekniska skäl. Det säger sig självt att den enskilde djurhållaren inte kan experimentera sig fram till de bästa modellerna. Här behövs en mycket omfattande försöksverksamhet som kan bli till vägledning för djurstallarnas utformning. Utskottsmajoriteten är också övertygad om att det bär sig mycket bra att satsa pengar för att den här forskningen skall få bedrivas och fullföljas. Sedan, herr talman, några ord om reservationerna 11 och 12. Den närmaste bakgrunden till motionen 1551 angående forskningsresurser till skogshögskolan, som jag tillsammans med centerpartister och moderater har följt upp i reservationerna 11 och 12, är 1973 års skogsutrednings rapport om den framtida virkestillgången i vårt land. Oavsett om man vill kalla delbetänkandet en larmrapport eller om man vill använda mildare uttryck, så står det helt klart att vi så snabbt som möjligt bör tillvarata alla möjligheter att uppfylla några viktiga krav när det gäller att hantera den svenska skogen. Jag vill formulera dem i tre punkter: 1. Vi bör ha högsta möjliga tillväxt. Det kräver en god vård av den växande skogen. Det kräver skydd mot skadeangrepp och det kräver en snabb och effektiv föryngring. 2. Det gäller att ta till vara så mycket som möjligt av det virke som skogsmarken producerar, så att vi inte vid avverkning låter en alltför stor del av virket ligga kvar i skogen och ruttna. 3. Vi måste i det moderna skogsbruket ta hänsyn till miljövårdskraven, och här gäller det flera saker. Skogsbruksmetoderna måste utformas så att markens framtida produktionsförmåga bibehålls, och vi måste också ta hänsyn till friluftsliv och landskapsvård. Precis som när det gäller att utforma de bästa djurstallarna rör det sig här om problem som den enskilde inte kan komma till rätta med med mindre än att han får hjälp genom mycket omfattande forskningsinsatser. Det är därför vi har velat göra den satsning som förordas i reservationerna 11 och 12. Utskottets majoritet anser att vi bör vänta tills skogsutredningens arbete är slutfört.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

Herr talman! Jag skall nöja mig med att bara ta upp två punkter — forskning eller rättare sagt ett komplex. I betänkandet sägs att en försöksavdelning skall inrättas vid Skaradelen av institutionen för sjukdomsgenetik och husdjurshygien. Det är inte helt korrekt att använda futurumformen. Flera talare har redan nämnt att försöksavdelningen i allra högsta grad är inrättad och att det sedan inte mindre än 15 år bedrivs en unik forskning i Skara för att förebygga miljöbetingade sjukdomar hos husdjur. Vad det här gäller är alltså att slå vakt om denna försöksavdelning, att ge den en så att säga officiell ställning, ja, rent av att rädda den. För min del tycker jag inte att det är principiellt särskilt lyckat att ett utskott griper in aktivt i sådana här sammanhang; jag har själv varit mycket restriktiv i detta avseende. Som utskottsledamot har man i allmänhet inte tillräcklig överblick eller tillräcklig kännedom om speciella institutioner för att kunna ta ställning. Bara vid ett par tillfällen har jag gått ifrån denna principiella linje och det har varit när det funnits ett så entydigt och övertygande material att ett undantag varit praktiskt taget ofrånkomligt. I detta fall lade jag ned min röst under voteringen i utskottet och förbehöll mig rätten att skaffa in mera material för att kunna ta ställning. När jag fick detta nya material, blev jag övertygad om att mycket snabba åtgärder är nödvändiga för att inte denna unika försöksavdelning skall raseras. Problemet är ju att man inte har några resurser att driva försök utan att man måste tigga ihop pengar från olika håll för kortare perioder och att det blir allt svårare att få forskningsanslag — det är ju hård konkurrens om dem. Man har nu två forskare som varit vid försöksavdelningen i fem år. Det är livsviktigt för avdelningen att få möjlighet att behålla dem. Att sätta unga, orutinerade veterinärer utan ingående erfarenhet om lantbrukets och djursjukvårdens praktiska problem på en sådan praktisk miljöforskning som man utför där är inte realistiskt med hänsyn till den stora omfattning och betydelse för rådgivningen som försöksresultaten får. De två forskare man har är sedan länge väl förtrogna med jordbrukets villkor. De har god praktisk erfarenhet av arbetet som distriktsveterinärer. Genom att försöksavdelningen får en officiell ställning kan man garantera personlig erfarenhet på detta svåra område. Jag vill alltså på dessa punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga några ord beträffande punkten 41, som gäller försöksverksamheten vid lantbrukshögskolan. Vi är fem värmländska ledamöter här i riksdagen som i motionen 848 har begärt att försöksverksamheten på växtodlingsområdet i mellanoch skogsbygderna intensifieras. Mot den bakgrunden har vi också begärt ett högre anslag till verksamheten i dess helhet. Ny teknik, nya sorter, rätt gödsling m.m. är av mycket stor betydelse för jordbruksproduk tionen. Skogs och mellanbygderna har i detta avseende varit missgynnade, och en intensifiering av verksamheten måste till. Utskottet har ställt sig positivt till motionen men vill inte gå med på ett bifall till den. Utskottet anser att det är möjligt att klara verksamheten inom de kostnadsramar som föreligger. Men jag måste säga att det går helt enkelt inte. För att en förbättring skall kunna ske måste andra träda till och satsa pengar, och det har också jordbrukets föreningsrörelse fått göra i vissa fall. Jag anser det vara felaktigt att föreningsrörelsen måste gå in med pengar till en verksamhet som den här, när man inte från riksdagens sida kan klara detta. Men föreningsrörelsen har sett saken så att det är omöjligt att låta det gå på samma sätt som nu, och man måste för att klara problemen tills vi får en annan tingens ordning göra satsningar så att försöken kommer i gång. Jag har inte reserverat mig i utskottet — jag har bedömt det som omöjligt att få ett bifall till motionen. Men vi måste göra någonting — det är alldeles klart — och jag skulle vilja vädja till jordbruksministern som nu är inne i kammaren att vi till ett annat år får ett högre anslag till försöksverksamheten. Skall jordbruket kunna hävda sig och skall jordbrukarna kunna få den upplysning som de behöver är det nödvändigt att pengar står till förfogande. I detta sammanhang har vi också behandlat motionen 1561 av herr Lothigius, och tillsammans med herr Wachtmeister i Johannishus har jag i ett särskilt yttrande, nr 3, velat markera betydelsen av en samlad omprövning av försöksverksamheten på växtodlingsområdet. En uppläggning som ger utrymme för bättre lokal anpassning erfordras, och vi behöver alltså få de här frågorna lösta. De är icke lösta f.n. på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag vill först säga några få ord om reservationerna 11 och 12 som gäller bidrag till skogshögskolans förvaltningskostnader och driftkostnader. Där har vi ju begärt en ganska kraftig ökning, beroende på att vi anser att det nu måste satsas allt vad som över huvud taget satsas kan just på ökad skoglig forskning. Jag tror inte att jag behöver uppehålla mig så värst länge därvid. Jag bara pekar på att även utskottsmajoriteten i sin skrivning — alltså den del som inte blivit föremål för någon reservation — talar om vikten av att vi i riksdagen får veta hur man tänker lägga upp denna forskning. Jag har för min del ett mycket starkt intryck av att man under en lång följd av år glömt bort att vi här rör oss med en biologisk företeelse — skogen är i högsta grad något levande. Man har varit fången i ett kubikmasse och mekanikresonemang som kan hämna sig. Vi reservanter vill betona vikten av att just den biologiska delen av forskningen beaktas i framtiden. Här kan man, enligt vad man meddelat från skogshögskolan, redan nu sätta i gång för fullt, och vi tycker att det inte finns någon anledning forskning forskning att vänta. Det är därför som jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 12. I det här avsnittet av debatten skall jag bara ta upp en fråga till, en fråga som behandlas under punkten 52, bidrag till Sveriges utsädesförening. Utskottet har där varit fullt enigt, och jag har inte heller något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, men jag vill göra några kommentarer. Det gäller linodlingen. Frågan är väl om inte linodlingen mera hör hemma under kulturutskottet än under jordbruksutskottet. Stödet till själva linodlingen faller givetvis inom jordbrukets huvudtitel, men konsten att bearbeta linet ingår i våra kulturtraditioner. Den odling som i dag förekommer är väl närmast hobbybetonad, och sedan vårt eget linberedningsverk lagts ned måste linet beredas för hand efter gamla nedärvda metoder. Efter linberedningsverkets nedläggning har man under en följd av år ända fram till nu kunnat täcka in behovet av lingarn genom import, men nu har den importen praktiskt taget upphört. I en del av de länder från vilka vi har hämtat vår råvara har man lagt upp ett subventionssystem som direkt uppmuntrar till odling av snabbväxande linsorter. Det betyder att de fibrer som man där får inte går ihop med de höga krav som vi har och alltid har haft i vårt land. På andra håll har fibrerna inte fått den rätta behandlingen, vilket har gjort att t.ex. tillverkarna av Vadstenaspetsar, till vilka linet hämtas från Frankrike, nu brottas med mycket stora svårigheter när det gäller att få fram en råvara som kan användas till hemslöjdsalster av så höga kvaliteter som det här gäller. Produkter av typen cottolin är ju inte detsamma. Härigenom har inte bara våra dukar utan också bygdedräkter av den rätta kvaliteten kommit i farozonen. På Skansen är man t.ex. allvarligt bekymrad när det gäller möjligheten att förnya dräktbeståndet. Det går inte att få fram de absolut rätta kvaliteterna som det måste vara på ett sådant ställe. Man skulle kunna tala om en linkris. Att den tycks vara generell, inte bara kännbar för oss, är knappast skäl för att låta den ha sin gång. Enligt utskottets mening bör det vara möjligt att inom ramen för tillgängliga medel stödja själva linodlingen, så att den kan överleva. Men vad beträffar linodlingen i vidare bemärkelse, alltså det som faller under begreppet linhantering, får vi hoppas att regeringen beaktar sitt kulturella ansvar och att det finns så pass mycket tvärsamarbete mellan de olika departementen att vi inom en nära framtid utan särskild beställning från riksdagen får ta ställning till ett regeringsinitiativ till åtgärder som gör det möjligt för dessa traditioner att leva vidare. Skulle så inte bli fallet får vi väl återkomma.

Jag har dock en mycket bestämd känsla av att utbyggnaderna ännu inte har kunnat utnyttjas i sin fulla utsträckning på grund av att bemanningen vid försöksstationen inte är vad den borde vara. Detta är en fråga som har behandlats i jordbruksutskottet flera år i följd, och ett praktiskt taget enigt jordbruksutskott har varit mycket positivt i sina skrivningar. Men tyvärr har detta inte lett till de resultat som vi har önskat och emotsett och som vi måste komma fram till om Röbäcksdalen i framtiden skall kunna fylla den uppgift som den varit och är avsedd att fylla. I många fall har verksamheten vid försöksanstalten och vid de försöksstationer som lyder under Röbäcksdalen, t.ex. Öjebyn, fått bedrivas med medel som man fått från olika fonder eller med på annat sätt hopskrapade pengar. Men när det gällt att konkurrera hos de riksomfattande fonderna har man i Röbäcksdalen haft mycket stora svårigheter. Norrlandsfonden har burit upp åtskilligt av verksamheten framför allt på husdjurs och trädgårdssidan. Men det ifrågasätts nu mycket starkt om Norrlandsfonden i fortsättningen skall lämna medel till denna verksamhet. Det är med djup oro som framför allt vi i Norrbotten undrar vad som kommer att hända med de husdjursförsök som f.n. pågår i Öjebyn. Vi har i vår motion ställt en del yrkanden. Först och främst har vi yrkat att den befintliga extratjänsten som statskonsulent i norrländsk växtodling skall permanentas. Denna extratjänst har funnits sedan 1962 men har enbart bekostats med inbesparade lönemedel och andra tillfälliga bidrag. Det är orimligt att den som har en så väsentlig uppgift måste arbeta under sådana betingelser under så lång tid. Vi har f. n. en utomordentligt skicklig man på denna tjänst, och är djupt oroade för att han skall lämna den om han inte får en tryggare och säkrare anställning. Hans uppgift är först och främst att föra ut försöksresultaten till rådgivare och lärare i skolorna, till organisationerna, osv. Skall försöksverksamheten fylla den uppgift den är avsedd för är det angeläget att man får ut försöksresultaten till brukarna. Vi har väntat länge — det vill jag säga med eftertryck — på resultat när det gäller försöksverksamhet i övre Norrland. Jag har varit jordbrukare i mer än 30 år, och jag har många gånger varit förtvivlad över att det inte har hänt någonting, t.ex. när det gällt nya spannmålssorter, mera lämpade för den norrländska spannmålsodlingen. I dag är man på god väg att få fram resultat i Röbäcksdalen. Vi hoppas att inom de närmaste åren få fram nya so:ter som kan ge bättre utbyte. Trädgårdsförsöksverksamheten i Öjebyn har pågått i 28 år, tror jag. Huvudorten för denna verksamhet har nu flyttats till Röbäcksdalen, men riksdagen har på förslag av jordbruksutskottet beslutat att försöksverksamheten i Öjebyn skall vara kvar. Där har utförts ett utomordentligt gott arbete, men tyvärr har de trädgårdsförsöken praktiskt taget vilat på en enda människa. forskning forskning Vi föreslår en förstärkning av den nordsvenska trädgårdsförsöksverksamheten. Vi menar att man i första hand skall se till att en särskild försöksavdelning för norrländsk trädgårdsodling inrättas vid lantbrukshögskolan med placering vid Norrlands lantbruksförsöksanstalt. F. n. är situationen den att verksamheten leds ifrån Alnarp. Ingenting kan vara orimligare än att ledningen för en försöksverksamhet på detta område finns i Alnarp och kommer upp till Norrland med ett par tre — oftast tre — års mellanrum för att se på den verksamhet som där pågår. Det är mer än rimligt att man inrättar en särskild försöksavdelning i Norrland. Vi föreslår att 140 000 kr. av försöksanslaget överförs till denna nya avdelning i Röbäcksdalen. Vi föreslår också att försöksanslaget utökas med 140 000 kr. och att detta belopp tillförs den nya avdelningen för att klara kostnaderna för själva fältarbetet. När det gäller personalfrågan är det inte några stora insatser vi begär. Vi föreslår att distriktsförsöksledartjänsten i norra trädgårdsförsöksdistriktet ändras till en statshortonomtjänst i norrländsk trädgårdsodling och att en ny försöksledartjänst inrättas. I realiteten innebär detta att en ny tjänst inrättas. Det har utomordentligt länge talats om trädgårdsverksamhetens möjligheter uppe i övre Norrland och framför allt om dess förutsättningar att frambringa produkter av hög kvalitet, men det har hänt ytterst litet på det området. Vi hoppas nu att man skall kunna samlas kring de här förslagen för att därmed ge den stadga åt trädgårdsförsöksverksamheten i Norrland som den så väl behöver, och framför allt hoppas vi få en ledning för försöksverksamheten som blir förlagd uppe i Norrland; den bör inte sitta nere i Alnarp. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 8, som avser just denna fråga. Sedan vill jag, herr talman, ta några få minuter i anspråk för att nämna något om de förslag som vi har avgivit under punkterna 47 och 48 angående anslagen till skogshögskolan. Det finns väl inte någon som ifrågasätter de ökade forskningsinsatser som vi där föreslår. Efter att ha läst skogsutredningens delbetänkande, vari uttalas farhågor för att vi kommer att få brist på skogsråvara, vilket kommer att menligt inverka på de skogsindustrier som finns i olika delar av landet, måste det stå klart för var och en att det är angeläget att så snabbt som möjligt angripa de här problemen. Jag skulle bara helt kortfattat vilja säga att vår generation ju i mycket hög grad har haft förmånen att få ta hand om många gamla skogar och nyttja dem, till förmån för hela folkhushållet. När vi har haft den förmånen borde det också vara en självklar skyldighet för oss att göra ordentliga insatser för att se till att vi för kommande generationer kan säkerställa en tillräckligt stor produktion av det högklassiga virke som vi har möjlighet att producera i vårt land. Inför det faktum att ca en fjärdedel av exportinkomsterna kommer från skogen, borde det, tycker jag, vara en självklar och enkel sak att vi samlas kring tanken att vårda skogen och göra dessa, i det här fallet visserligen stora satsningar. Om hänsyn tas till värdet av råvarutillgångarna och vad de i en gången tid har gett är den satsningen utomordentligt liten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 11 och 12.

Herr talman! Också jag vill säga några ord om punkten 41 i utskottets betänkande, anslaget till lantbrukshögskolans försöksverksamhet. Frågan om dimensioneringen av försöksverksamheten på jordbruksoch trädgårdsområdet i Norrland är på nytt aktuell.

I budgetpropositionen har nu, vid sidan av andra för lantbrukshögskolans verksamhet nödvändiga resursförstärkningar, medel beräknats för en av de här nämnda tjänsterna inom försöksverksamheten, nämligen en distriksförsöksledartjänst vid norra jordbruksförsöksdistriktet. Med utgångspunkt i behovet att visa återhållsamhet i fråga om nya statsutgifter och i att också andra områden inom lantbrukshögskolan kräver resursförstärkningar får regeringens förslag hälsas med tillfredsställelse.

Regeringen har också i positiv anda prövat förslag i detta syfte i årets budgetproposition. Regeringen torde enligt utskottsmajoritetens mening också i nästkommande budgetarbete ge dessa frågor hög prioritet vid sidan av lantbrukshögskolans övriga yrkanden. Eftersom de ytterligare tjänster och resursförstärkningar i övrigt som utskottets reservanter förordar i huvudsak avser trädgårdsområdet vill jag erinra om arbetet i 1974 års trädgårdsnäringsutredning. Utredningen skall överväga frågor som hänger samman med bl.a. omfattningen, inriktningen och lokaliseringen av trädgårdsnäringen. Som en del av utredningsarbetet ingår dimensioneringen av resurserna för forskning, försök och rådgivning, dvs. flera av de frågor som reservanterna nu tar upp. Alla skäl talar för att man inte nu i alltför hög grad skall föregripa utredningens ställningstaganden.

Herr talman! Man kan väl inte komma ifrån att vi i jordbruksutskottet varit utomordentligt eniga om att detta är saker som så snabbt som möjligt borde genomföras. Man menar att när nu en distriktsförsöksledare har satts in i den här försöksverksamheten, så är det en vänlighet från regeringens sida som borde vara tillräcklig för dagen. För mig står det i alla fall helt klart att vi inte kan vänta på ytterligare utredningar och ytterligare överväganden huruvida trädgårdsförsöken, som under så många år har fått pågå under dessa former, skall få fortsätta eller inte. En mer självständig ställning för trädgårdsförsöken är någonting som vi har all anledning att slå vakt om, och jag är säker på att herr Hedström skulle se med tillfredsställelse att en sådan lösning kunde komma till stånd. När det gäller lantbrukshögskolans angelägenhetsgradering måste vi tyvärr konstatera att denna inte varit särskilt positiv till försöksverksamheten i övre Norrland. Det är bara att konstatera det. När man från den sidan inte har visat större välvilja och större förståelse för försöksverksamheten i Röbäcksdalen och inte ens kunnat klara statskonsulentfrågan under de 13 år som verksamheten bedrivits, tycker jag att det finns all anledning att ta upp frågan i riksdagen för att få till stånd ett beslut. Trädgårdsutredningen kommer med all sannolikhet inte att störas i sitt arbete om riksdagen beslutar en fastare organisation av försöksverksamheten uppe i Norrland.